Herr talman! I denna sena timme skall jag bara bemöta Erik Wärnberg i de frågor där han direkt apostroferade mig. Sverige har det i särklass hårdaste systemet för aktievinstbeskattning i västvärlden. Exempelvis Västtyskland har en ren, enkel beskattning. Aktieägaren behöver inte betala någon skatt på sin utdelning. Storbritannien har också en ren, enkel beskattning. Företagen betalar maximalt 52 96 av vinsten, och aktieägaren slipper skatt, om han befinner sig i normala inkomstlägen. Vi har haft en dubbelbeskattning som något lindrades genom den avdragsreform som genomfördes för ett par år sedan, men nu slopar man den lindringen, och därmed får vi en dubbelbeskattning fullt ut. Om man, som jag sade i mitt första anförande, genomför den nya 20-procentiga skatten för 1983 års vinster, får man en trippelbeskattning. Däremot sade jag inte att man nödvändigtvis skulle få en fyrfaldig beskattning, men faran finns, om man inte observerar att så kan bli fallet för investmentbolagen. Erik Wärnberg sade att det värdesäkra lönsparandet kostade mycket i skattemedel. Fristående experter har emellertid räknat ut att den skattesubventionen inte är mer än hälften så stor som den kostnad man får om man genomför förslaget om fackföreningsfonder. Erik Wärnberg sade också att medlen kommit fel marknader inom näringslivet till godo och exempelvis gynnat fastighetsbolagen. Som jag också sade i mitt inledningsanförande är det i allmänhet brist på lönsamma investeringar som har gjort att de tillverkande bolagens aktiekurser åtminstone tidigare inte har stigit så mycket. Men nu har de fått en extra skjuts, och det hoppas jag att det värdesäkra lönsparandet har bidragit till. Slutligen sade Erik Wärnberg att företagarna är en privilegierad grupp när det gäller kapitalskatterna. Gå ut och fråga en hårt pressad egenföretagare, som skall försöka få sitt företag att gå över i nästa generation utan att det går omkull, om han anser sig vara privilegierad! Jag tror inte att han håller med Erik Wärnberg på den här punkten.

Herr talman! När det gäller förslaget om fackföreningsavgifterna framgår det ganska klart av vad som har framkommit i utskottsbehandlingen att det hade varit värdefullt om frågan blivit föremål för lagrådsremiss. Frågan har behandlats av riksdagen vid åtskilliga tillfällen, och riksdagen har ansett det vara nödvändigt med en fullständig redogörelse. När nu inte utredningen har lämnat någon sådan tycker jag det är beklagligt att man inte bett lagrådet granska förslaget. Det här är nämligen en fråga av ovanligt invecklad karaktär, något som vi fått helt klart för oss under behandlingen i skatteutskottet. Talarordningen i dag är litet egendomlig. Fyra socialdemokrater skall vara svarande, och man vet knappast när man skall ställa frågor. Jag vill dock ställa en fråga just i anslutning till fackföreningsavgiften. Det har i dessa dagar talats så mycket om att man skall slå vakt om dem som har det sämst ställt i samhället. Kan man mot den bakgrunden anse att denna avdragsrätt är ur fördelningspolitisk synpunkt riktig? För min del anser jag Nr 53 den vara klart negativ för låginkomsttagarna. Torsdagen den Låt mig ställa ytterligare två korta frågor: 16 december 1982 Står socialdemokraterna fast vid målsättningen när det gäller skattereformen, nämligen att man år 1985 skall ha kommit fram till att 90 2 av inkomsttagarna skall betala endast 50 96 i marginalskatt? Även om Erik Wärnberg inte anser sig vilja svara på de här frågorna, ville jag ändå ställa dem.

Herr talman! Skatteutskottets ordförande sade att frågan om höjda matsubventioner inte var hans bord. Det kan ligga någonting i det, men jag tog upp detta, Erik Wärnberg, därför att man från socialdemokratisk sida, i stället för att göra den nödvändiga justeringen av inkomstskatteskalan, föreslog höjda matsubventioner. Det var alltså ett substitut till den höjning av basenheten som vi begärde och som socialdemokraterna — det torde Erik Wärnberg minnas från förhandlingarna — faktiskt i ett tidigt skede av förhandlingarna ansåg rimlig. Men å la bonne heure — är det inte Erik Wärnbergs bord kunde det ha varit klädsamt om finansministern varit närvarande och svarat på frågorna. Vi såg honom passera genom kammaren för en halvtimme sedan. Sedan tror jag att vi är i grunden ense om att den föreslagna skattereduktionen för fackföreningsavgifter innehåller ett antal praktiska problem. Det säger också skatteutskottets socialdemokratiska majoritet. Det är av det skälet vi menar att vi skulle ha inhämtat lagrådets mening. Därför är det inte sagt att vi på något sätt har förbundit oss att följa lagrådets rekommendation. Det är det inte fråga om utan om att den kvalificerade juridiska expertis som finns i lagrådet skulle ha fått komma till uttryck. Då säger herr Wärnberg att . man inte kan höra lagrådet — eftersom det skulle äventyra införandet av skattereduktionen. Det är alltså bråttom. Herr Wärnberg sade också explicit att regeringen inte har haft tid att bereda alla problem som är förenade med detta förslag. Men varför är det så bråttom? Om man vill fatta beslut här i riksdagen nästa år är det inget som förhindrar att man inför en dylik förmån retroaktivt, att gälla för inkomståret 1983. Dess värre tror jag, som jag sade i mitt anförande, att skattereduktionen för fackföreningsavgifter är ett beställningsuppdrag från fackföreningsrörelsen, och det har man effektuerat mycket snabbt och utan sedvanlig beredning.

Herr talman! Det ligger så till, herr Wachtmeister, att vi har en dubbelbeskattning i landet fullt ut för börsnoterade företag, men praktiskt taget inte för andra. Om man räknar på det sättet har vi, det medger jag, en 161 11 Riksdagens protokoll 1982/83:52-53 av de hårdaste beskattningar som finns i västvärlden. Men börjar man om från början och räknar med lagernedskrivningar, alla olika fonder och avsättningsmöjligheter som aktiebolagen har, vågar jag påstå att vi har en av Europas — ja, kanske världens — lindrigaste företagsbeskattningar. Men de vinster som delas ut beskattas mycket hårdare i Sverige än i de flesta andra länder. Detta är en medveten politik, som vi har fört i många år: Så länge man plöjer ned vinsterna i företagen skall vi ha praktiskt taget ingen beskattning eller en mycket låg beskattning. Den dag vinsterna delas ut blir beskattningen betydligt hårdare. Vidare vidhåller jag att det är en förmån att betala 30 96 i förmögenhetsskatt jämfört med dem som betalar 100 26. De som i dag sparar på bank, som har pengar i börsnoterade aktier och obligationer betalar full skatt, medan de som har pengar insatta exempelvis i ett skogsskifte betalar förmögenhetsskatt på 30 96 av värdet. Det är enligt mitt sätt att se ändå en stor förmån för vissa grupper. Sedan kan man diskutera vad fondsparandet kostar jämfört med det som herr Wachtmeister kallade fackföreningsfonder. Vi kan kalla dem något helt annat, men vokabulären spelar inte någon större roll. Vi skall ha klart för oss att genom de nu föreslagna fonderna får den enskilda människan en stor favör, medan det andra fondsystemet ändå gäller avsättning till ATP-fonder och liknande. När vi beräknar kostnaden för dessa senare fonder skall vi räkna in vad de 9-10 90 som vi i dag sätter av till ATP-fonderna faktiskt kostar. Men om man ger skatteförmåner till den enskilda människan får man se det på ett annat sätt. Vad är det som kan göra att människor vill spara på kort sikt? Vi bör tänka på att ATP-sparandet siktar mycket långt in i framtiden. Jag medger, herr Josefson, att frågan om avdragsrätt för fackföreningsavgifter är invecklad. Det har vi också skrivit om i utskottsbetänkandet, men jag tror att det skall gå att lösa problemen. Jag skall säga rent ut att jag menar att devalveringen egentligen inte var någon anledning att över huvud taget ändra basenheten. Om man skulle ändra skatteskalan så var det av andra skäl — att grupperna drabbades hårt. Men skulle ingen ha någon som helst kompensation för devalveringen, så skulle ingen ha det skattevägen heller. Jag vågar påstå att vi står fast vid målsättningen att 9090 av de heltidsarbetande skall ha högst 50 26 i marginalskatt när reformen är genomförd. Om Björn Molins fråga gällde den avsättning till livsmedel som föreslås i propositionen kan jag svara på den och säga att det föreslogs för att sätta ned priserna på baslivsmedlen med motsvarande belopp, i enlighet med det subventionssystem vi tidigare haft. Den frågan kan jag svara på. Jag trodde frågan gällde vad som skulle bli resultatet av ”studiecirkeln”, och det var liksom inte mitt bord.
Herr talman! Man bör naturligtvis inte ha någon beskattning av det kapital som arbetar i företagen. Om jag inte missminner mig har Erik Wärnberg själv erkänt att det är någonting att ta fasta på. Jag erinrar mig också att Kjell-Olof Feldt har medgivit att det riskbärande kapitalet bör beskattas lindrigare än det som inte bär några risker. Nu ökar man beskattningen av det riskbärande kapitalet, och det är förvisso inte till gagn för svenskt näringsliv. Slutligen sade Erik Wärnberg att det värdesäkra lönesparandet innebär en skatteförmån för den enskilde. Jag förstår att det sticker i ögonen på Erik Wärnberg — en minskning av skatteintäkterna för samhället när det gäller fackföreningsfonder är till förmån för något som är kollektivt, och det är där skillnaden ligger. När dessutom statens skattebortfall är dubbelt så stort vid samma sparande i kollektiva fonder som i enskilt lönesparande förstår man att det värdesäkra lönesparandet inte är särskilt populärt på den socialdemokratiska sidan.
Herr talman! När skattereformen gjordes var utgångspunkten för den uppräkning av basenheten med 5,5 960 som fastställdes beräknad löneutveckling och beräknad inflationsutveckling. Jag hade den uppfattningen att när inbjudan gjordes till centerpartiet och folkpartiet var utgångspunkten att samma målsättning skulle ligga till grund för den eventuella översyn som skulle göras med anledning av devalveringen. Jag beklagar att man inte följde den strikta linjen, som hade bibehållit skatteuppgörelsen intakt. Nu är det svårt att avgöra vilken effekt devalveringen får — det kan vi inte säga förrän om något år. Jag inkasserar ändå med tillfredsställelse Erik Wärnbergs uttalande att reformen skall fullföljas och att den målsättning som är uppsatt skall uppnås inom angiven tid. Då kanske vi inte skall tvista alltför mycket om det som inte skett men som vi ansåg borde ha skett under detta år.
Herr talman! Det är dock så, Knut Wachtmeister, att man höjer förmögenhetsskatten lika mycket för alla. Den relativa förmån som företagarna tidigare haft får de behålla även i fortsättningen. Det blir alltså ingen skillnad i det avseendet med den totala höjningen av förmögenhetsskatten. Att den skulle drabba företagare hårdare än andra bestrider jag alltså. Att man får betala en höjd förmögenhetsskatt får man se som ett offer från den gruppen av människor. När vi kräver att löntagarna skall minska sina löner med kanske 4-5 2 är det rimligt att även de som har stora förmögenheter också bidrar med en del. Jag tvivlar starkt på att det blir dubbelt så dyrt för samhället att genomföra något slags löntagarfonder som att ha skattefondssparandet. Räknar man in alla förmåner som den enskilda människan här har utan att man på det sättet får någon ATP-fond av något slag uppbyggd tvivlar jag på att man kommer fram till det. I så fall skulle hela uppbyggnaden av ATP-fonden ha kostat samhället enorma belopp. Pengarna beskattas dessutom när de betalas ut i pension. Jag tror inte att Knut Wachtmeister och jag kan reda ut detta här i kammaren i kväll — därtill är problemet alldeles för invecklat. Jag vill emellertid påstå att det för den enskilda människan ter sig orättvist att just denna sparform ger så stora förmåner, större än någon än någon annan form av sparande.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

Herr talman! Jag skall bara i korthet bemöta Bo Lundgren. Han har här gjort samma svartmålning av konsekvenserna av skattereformen som vi har hört tidigare när det gäller andra frågor på skattepolitikens område. Jag tror att det skulle vara ganska värdefullt att avvakta och se resultatet innan man gör en sådan svartmålning. Varken Bo Lundgren eller jag vet exakt hur utvecklingen blir under kommande år.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

Herr talman! Vad jag reagerade emot var att Bo Lundgren med så stor bestämdhet talar om vad som skall bli. Där emellan stack han in antaganden — att inte löneavgifterna avräknas, att inflationen blir den och den. Man får intrycket att det är helt klart att utvecklingen blir så, men om man lyssnar intensivt finner man en mängd reservationer. Jag tror det vore värdefullt om ni inte här — som ni gjort från er sida vid andra tillfällen — piskar upp en stämning som inte har någon större saklig underbyggnad.

Herr talman! Jag kommer i mitt inlägg att ägna mig åt skatteskalan, skattreduktionen för vissa sparformer samt kapitalbeskattningen. I våras antog riksdagen ett förslag till skattereform att genomföras under de kommande tre inkomståren. Bakom reformförslaget återfanns, förutom socialdemokraterna, även centern och folkpartiet. Målet var att sänka marginalskatten till högst 50 2 för huvuddelen av de heltidsarbetande inkomsttagarna. Förslaget innebar också att värdet av underskottsavdragen skattemässigt begränsades till högst 50 96 av avdragsbeloppet. Förslaget i den nu behandlade propositionen, som utskottsmajoriteten ställt sig bakom, innebär ingen annan ändring i förhållande till den under våren beslutade skatteskalan för 1983 än att uttaget i inkomstskikten 8-12 basenheter sänks med ytterligare 1 procentenhet. Man kan givetvis, som Stig Josefson gjorde här, beklaga att det inte gick att hålla sig strikt till den tidigare uppgörelsen. Men vi har sökt nå fram till en sådan lösning att det skulle underlätta för arbetsmarknadens parter att nå fram till en uppgörelse. Då har vi kommit fram till att den lösning vi föreslår är bättre än en uppräkning av basenheten. Vi är väl medvetna om att det här förslaget endast ger en viss kompensation för devalveringens effekter och att det leder fram till reallöneminskningar för löntagarna. Men om vi skall säkerställa de positiva effekterna av devalveringen, är den här lösningen en tvingande nödvändighet.

Var och en kan ju föreställa sig hur avtalsrörelsen skulle gestalta sig, om ett sådant förslag vann riksdagens bifall. Bo Lundgren ägnade sig här åt att bl.a. göra en uppräkning av de förslag till skattejusteringar som den socialdemokratiska regeringen lagt fram. Det gjorde han mycket effektfullt. Men jag skulle, Bo Lundgren, kunna göra en uppräkning av alla de skattejusteringar och skattehöjningar som ekonomiminister Gösta Bohman gjorde under de år han hade ekonomiministerposten. Jag kan försäkra Bo Lundgren att den listan skulle bli mycket längre än den Bo Lundgren lyckades presentera här. Vi måste ju se till att göra de justeringar som är angelägna. Var och en får svara för att sådana justeringar sker. Vi har vår mening och filosofi om hur skattebördorna skall fördelas i det här landet, och vår uppfattning stämmer inte med den som Bo Lundgren företräder — det är bara att konstatera att så är fallet. Jag yrkar avslag på de förslag som är framförda i reservationerna 1-7. Sedan skall jag säga något om skattereduktion. Den frågan har ju varit uppe till diskussion här tidigare. Det framgick därvid att man har en skattereduktion på 20 20 för skattefondssparande i bank. Man får 30 96 skattereduktion för det s.k. aktiefondssparandet. Detta innebär en skattereduktion på maximalt 960 kr. för banksparande och 2160 kr. för aktiefondssparande. Till detta kommer viss skattebefrielse för ränteinkomsterna på banksparandet. Vi föreslår nu att dessa frikostiga skatterabatter skall sänkas med 10 procentenheter. I borgerliga motioner, liksom i den motsvarande reservationen, redovisas att dessa sparformer har nått en betydande omfattning, vilket inte kan bestridas. Men de kostar också skattebetalarna betydande belopp, pengar som alla de som inte har möjligheter att spara får stå för. Det finns enligt vår mening såväl från besparingssynpunkt som från fördelningspolitiska synpunkter goda skäl att begränsa dessa förmåner. Jag hajade till när jag satt i min bänk och lyssnade på Knut Wachtmeisters anförande, och han sade att den här sparformen har en ”låginkomstprofil”. Knut Wachtmeister menar tydligen att detta är någonting för låginkomsttagarna att satsa på. Knut Wachtmeister vet tydligen inte hur låginkomsttagarna har det i det här landet efter sex års borgerligt regerande. Jag kan försäkra att det finns ingen chans för den som är låginkomsttagare att få 600 kr. över i månaden att sätta in på ett aktiefondskonto. Man kämpar hårt för att få pengarna att över huvud taget räcka till för nödvändiga utgifter. Däremot får man skattevägen vara med och betala för dem som har möjligheter att flytta över pengar från ett konto till ett annat och se till att de får denna skattefavör. Jag yrkar avslag på reservation nr 9. Förmögenheter under 400 000 kr. blir såsom hittills skattefria. För förmögenheter mellan 400 000 och 600 000 kr. blir skatteuttaget 1,5 96. Skattesatsen höjs därefter successivt upp till 3 90. Detta förslag innebär att skatten på en förmögenhet av 600 000 kr. ökar från nuvarande 2 000 kr. till 3 000 kr. Uppgår förmögenheten till 1 milj.kr. ökar skatten från 9 000 till 12 000 kr. Uppgår förmögenheten till 2 milj.kr. ökar skatten från 30 000 till 38 000 kr. De borgerliga partiernas företrädare i utskottet har enats om att avstyrka den föreslagna skärpningen av förmögenhetsskatten. De finner det inte Nr 53 rimligt att nu ta ut en högre skatt än den som fastställdes 1970 för motsvarande realvärden. Vi som företräder utskottsmajoriteten finner det rimligt att i det besvärliga läge som vårt land nu befinner sig i, då man kräver långtgående insatser av alla invånare, även de välbärgade medborgarna måste ställa upp efter bärkraft. Vi tycker att det är en rimlig höjning av förmögenhetsbeskattningen. Jag yrkar därför avslag på reservation 11. Även när det gäller arvsoch gåvobeskattningen sker en viss skärpning. De skattefria grundavdragen behålls oförändrade. Detta innebär 50 000 kr. för make, 25 000 kr. för annan i klass I, 5 000 kr. i klass II och III samt 2 000 kr. vid gåvobeskattning. Dessa belopp skall alltså inte beskattas. På skattepliktiga lotter därutöver höjs arvsskatten med högst 7 procentenheter i klass I, som avser efterlevande make eller barn. I klass II, som avser övriga arvsoch gåvotagare, skärps skatten med högst 5 procentenheter. Vi anser att de föreslagna skatteskärpningarna är fullt acceptabla, och jag yrkar därför avslag på reservation 12. Herr talman! Jag vill till sist yrka bifall till samtliga punkter i utskottets hemställan.

Herr talman! Rune Carlstein utgick från löntagarnas situation och svårigheterna att genomföra nästa års avtalsrörelse. Jag tror det är riktigt att man beaktar dessa förhållanden. I och för sig underlättas dock inte avtalsrörelsen av det beslut om en höjning av momsen som kammaren fattade tidigare i dag efter diverse nattliga turer. Hade man haft en verklig önskan att undvika stora prishöjningar under 1983 för att därigenom kunna underlätta avtalsrörelsen, hade det bästa varit att avstå från momshöjningen. Det är uppenbart — det medgav även Rune Carlstein — att regeringens förslag innebär en otillräcklig kompensation för den ökade inflationen när det gäller den statliga inkomstskatten. Vi från folkpartiet är besvikna över att socialdemokraterna inte till 100 26 stod fast vid skatteöverenskommelsen. Det hade vi räknat med. Det skall jag inte dölja. Om socialdemokraterna hade stått fast vid skatteöverenskommelsen, hade vi i dag inte behövt diskutera frågan om en höjd basenhet. Då hade man haft ett tillfredsställande inflationsskydd. Jag vill fråga Rune Carlstein: Vad var så viktigt att ni ansåg er tvungna att gå ifrån intentionerna i skatteöverenskommelsen med mittenpartierna? Sedan är det helt klart, som jag ser det, att det måste ske justeringar av skatteskalorna 1984 och 1985. Exakt hur det skall ske är svårt att bedöma, innan man ser inflationstakten. Men jag har också sagt att väldigt mycket talar för att indexreglering av skatteskalorna skulle vara en ändamålsenlig metod.

Herr talman! Jag hade inte tänkt begära replik, men när kammarens sekreterare erinrade mig om att jag glömt att yrka bifall till motion 124 var jag naturligtvis tvungen. Härmed ber jag alltså att få yrka bifall till motion 124, men när jag nu har ordet kan jag inte nöja mig med denna simpla åtgärd utan måste också något beröra vad Rune Carlstein sade. Han sade att skatteskalorna som socialdemokraterna har föreslagit underlättar avtalsrörelsen. Jag utgår ifrån att han gjorde den bedömningen vid en jämförelse med de borgerliga partiernas syn på skatteskalorna. Jag kan bara göra den kommentaren att jag är övertygad om att vårt förslag till skatteskalor skulle underlätta avtalsrörelsen mycket mer än både det socialdemokratiska och de borgerliga förslagen. I vart fall när det gäller de förbund som är anslutna till LO och TCO. När nu riksdagen diskuterar förmögenhetsskatten, presenterar kvällspressen och även Stockholms-Tidningen en lista över de rikaste i Sverige. Erik Wärnberg sade i går i en diskussion med mig att vpk:s förslag till Nr 53 förmögenhetsbeskattning är alldeles för långtgående. Enligt vårt sätt att se kan man inte påstå att vårt förslag till förmögenhetsbeskattning är speciellt farligt, inte så där våldsamt mycket farligare än det socialdemokratiska i varje fall. Ett par av de största förmögenhetsinnehavarna, Märta Philipson och Birger Gustavsson, som har mellan 150 och 160 milj.kr. i förmögenhet, skulle med vårt förslag få en förmögenhetsskatt på 7 milj.kr. Det utgår jag ifrån att den som har en förmögenhet på 150 å 160 miljoner också bär. Det socialdemokratiska förslaget innebär en beskattning med 4,7 miljoner. Man kan ta en annan ”de snabba klippens” man, nämligen Stikkan Andersson i ABBA, som redovisas ha en förmögenhet på 33 miljoner. Där skulle vårt förslag innebära ungefär 1,4 miljoner i förmögenhetsbeskattning, och det socialdemokratiska förslaget drygt 1,2. Det är en skillnad på ett par hundra tusen, vilket inte är så väldigt förödande. Men vårt förslag är definitivt mera fördelningspolitiskt riktigt.
Herr talman! Låt mig först konstatera, Rune Carlstein, att socialdemokraterna i våras utfäste sig att helt avskaffa det värdesäkra lönsparandet. Varför har ni nu ändrat er, om det är så orättvist? Är det därför att ni inte vågar, eftersom över en miljon människor använder sig av den sparformen? Eller vad är skälet till att ni har ändrat er? Rune Carlstein hajade till när jag sade att sparformen hade låginkomstprofil. Minimibeloppet är 75 kr. i månaden och maximibeloppet 600 kr., så det är ingenting för de stora kanonerna. Dessutom får avsättning ske blott från A-inkomst. Några bekymmer med att tvinga den enskilde att sätta av pengar till kollektiva fackföreningsfonder har jag aldrig hört att Rune Carlstein eller andra socialdemokrater haft.

Herr talman! Björn Molin undrar om höjningen av momsen underlättar avtalsrörelsen. Ja, skulle jag vilja svara. Det kan inte ha undgått Björn Molin under de dagar han har suttit här, att skälet till att vi ville höja momsen var att vi ville infria våra fyra vallöften. De innebär alltså att löntagarna slipper karensdagarna, man får en skälig ersättning när man är arbetslös, pensionärerna vet att de får ha kvar värdesäkringen av sina pensioner och det kommer också att ges möjlighet att få ordning på barnomsorgen. Detta uppskattar löntagarna i det här landet. Skälet till att vi begärde en höjning av momsen var att vi skulle klara dessa vallöften. Därmed, Björn Molin, kan man med skäl påstå att momshöjningen underlättar avtalsrörelsen. Sedan frågar Björn Molin vad det var som gjorde att skatteöverenskommelsen tippade, så att man inte kunde klara den. I det första inlägget som Björn Molin hade här gav han en livfull skildring av de överläggningar som skedde för att klara skatteuppgörelsen. Jag drog då den slutsatsen att Björn Molin deltog i dessa överläggningar. Därför bör det vara lättare för Björn 173 Molin än för mig att avgöra varför man inte kunde nå fram till en uppgörelse. Det vore bättre att klara ut med sig själv vad det var som gjorde att ni inte nådde fram till uppgörelsen. Bo Lundgren säger att Gösta Bohman givetvis höjde en hel rad skatter under den tid han var ekonomiminister, men det var tobaksskatten, chokladskatten och litet sådant. Det var inte på det sättet, Bo Lundgren. Det var en rad andra skatter som justerades eller höjdes när Gösta Bohman var ekonomiminister. Det är riktigt att arbetsgivaravgiften togs bort. Landets löntagare berövades åtskilliga miljarder genom det som de hade avstått i avtalsrörelsen. Genom ett borgerligt beslut med någon enda rösts övervikt plockade man sedan av dem pengarna och tillförde i stället arbetsgivarsidan dessa pengar. Detta skulle resultera i en förstärkning av det svenska näringslivet. Men vi har inte sett mycket av någon sådan förstärkning.
Herr talman! Jag tycker att det var patetiskt när Rune Carlstein på min fråga, varför socialdemokraterna inte ansåg sig kunna fullfölja överenskommelsen till alla delar, i sin tur frågade mig om inte jag som var med om överenskommelsen visste det. Vi fick aldrig något besked vid överläggningarna. Vi har därför ställt frågor tidigare till både Olof Palme och Kjell-Olof Feldt och för den delen också till Erik Wärnberg, som var med. Eftersom ingen vill svara på det här, skall jag göra en gissning. Jag tror att det för regeringen och den socialdemokratiska riksdagsgruppen var viktigare att vara Stig Malm och Sigvard Marjasin till lags än att stå fast vid ingångna överenskommelser.

Herr talman! Björn Molin tyckte att jag gav en patetisk skildring av vad som hade förekommit under överläggningarna. Ingenting går upp emot vad Björn Molin presterade i sitt första inlägg. Jag vidhåller fortfarande att det är underligt att man deltar i en överläggning och efteråt inte vet varför man inte lyckats nå fram till några resultat. När det gäller de överläggningar som jag har varit med om och som spruckit ibland vet jag vad skälet är till att man inte nått fram till någon uppgörelse. Det brukar jag ta reda på. Sedan till Bo Lundgren. Devalveringen har kommit till för att man bl.a. skall underlätta för svensk industri att bättre hävda sig på utlandsmarknader. Förhoppningsvis lyckas vi med att få en ökad sysselsättning i det här landet och därmed få ner arbetslösheten. Det som gör att löntagarna tror på det här, och att de finner sig i även reallönesänkningar, är att man helt enkelt har ett annat förtroende för den regering som nu sitter än vad man hade för de fyra regeringar som vi hade under de sex år som har gått. De regeringarna misslyckades i sin politik. Man fick uppleva en nedrustning av de sociala förmånerna. Nu har vi en regering som tar till vara arbetstagarnas intressen. Jag sade i mitt tidigare inlägg att det betyder en hel del när man kan klara exempelvis karensdagarna eller arbetslöshetsförsäkringen. Löntagarna förstår att de har regeringen med sig och inte emot sig, som man upplevde under de sex år då bl.a. moderaterna fanns i regeringsställning.

Herr talman! Jag skall tala om den föreslagna elskatten. Som reservanterna har anfört i reservation nr 17 vid skatteutskottets betänkande nr 15, är den särskilda skatten på viss elektrisk kraft ytterst betänklig, för att nu använda ett milt uttryck, från både industripolitisk och energipolitisk synpunkt. Jag vill göra ett tillägg till detta: Den har också mycket svåra regionalpolitiska verkningar, så svåra att jag har svårt att förstå att t.ex. en norrländsk riksdagsledamot kan godkänna den. Först vill jag instämma i den kritik som framförts mot att ett så vittomfattande förslag, med återverkan på både den industriella utvecklingen och energiförsörjningen, inte blivit föremål för djupare analyser. Och att 175 skatteförslaget är djupverkande måste ha stått klart för dem som skrivit propositionen, för regeringen i dess helhet, för näringsutskottets majoritet som har tillstyrkt förslaget och slutligen för skatteutskottets majoritet. Jag måste i detta sammanhang uttrycka min besvikelse över näringsutskottets lättvindiga behandling av en så viktig industriell och energipolitisk fråga. Jag känner inte igen det utskott som jag tidigare tillhört i många år, där energifrågorna på den tiden alltid fick en mycket grundlig och objektiv analys just genom att vår energipolitik har stark inverkan på många samhällsområden och också omfattar långa tidsperspektiv. Låt mig peka på några direkta felaktigheter i förslaget. Den föreslagna energiskatten presenteras som ett slags övervinstskatt. Det är felaktigt. Den är en ren produktionsskatt — den slår blint åt många håll. Den slår mot hushållen, den lägger ytterligare börda på industrin och den går rakt emot de mål för vår energiproduktion som riksdagen tidigare angivit. Riksdagen har nämligen tidigare uttalat att vattenkraften måste utnyttjas i största möjliga utsträckning. Skatten innebär vidare att det blir svårare att finansiera ytterligare vattenkraftsutbyggnad. Energiskattekommitténs experter har arbetat med olika beskattningsmodeller för s.k. övervinster på vattenkraft. Den modell som de särskilt varnade för är den som är föreslagen i propositionen. Den modellen beskattar nämligen kraftverksägare utan överskott lika hårt som dem som har ett betydande överskott. Efter denna mera summariska genomgång med anmärkningar, vill jag nu granska förslaget om elskatt ur regionalpolitisk synvinkel. De största vattenkraftverken ligger i våra glesbygdslän, och då främst i Norrland. Av den årliga produktionen på 58 TWh av elkraft producerad vid våra vattenkraftverk i Sverige, produceras 40 TWh i de norrländska kraftverken. Av de norrländska kraftverksanläggningarna är ca 88 90 byggda före 1973 och kommer alltså att beskattas genom den nya energiskatten. Det finns också en strukturell särart på de norrländska vattenkraftsanläggningarna; deras kraftproduktion är till betydande del integrerad med den norrländska industriproduktionen. Den filosofi som legat bakom denna samordning mellan kraftproduktion och industriproduktion i Norrland har varit, att industriföretagen känt det som en trygghet att kunna klara elförsörjningen själva. Genom att man har en betydande och energikrävande tung processproduktion är förbrukningen särskilt stor, och man har velat försäkra sig om en relativt billig elkraft. Denna billiga elkraft är inordnadi ett konkurrensmönster där det gäller att ha ett pris som gör varan säljbar. Följande siffor belyser i pengar räknat hur den nya energiskatten slår mot olika företag: Stora Kopparberg 80 milj.kr. per år, Billerud-Uddeholm 39 milj.kr., Graningeverken 33 milj.kr., Korsnäs 16 milj.kr., MoDo 12 milj.kr., Holmens Bruk 7 milj.kr. och Boliden 6 milj.kr. per år. För de av stålkrisen drabbade orterna Avesta, Fagersta och Sandviken betyder ”påbrödet” av den föreslagna energiskatten ca 30 milj.kr. I detta sammanhang vill jag också påpeka att det inte bara är de stora börsnoterade företagen som drabbas av den nya elskatten. Även mindre företag har satsat på samma integrering, och mot dessa slår skatten särskilt hårt. Ett exempel på detta är kiselfabriken i Ljungaverk. Kiselfabriken kan hävda sig på marknaden därför att den tar sin elkraft från eget vattenkraftverk. Införs den nya skatten, fördyras tillverkningen i Ljungaverk med 280 kr. per ton. Det gör att det blir omöjligt att sälja kiseln. Om fabriken i Ljungaverk måste läggas ned, förlorar 150 anställda sina jobb. Det finns fler exempel av det slaget. En del Norrlandskommuner har varit förutseende nog att själva satsa på en utbyggnad av vattenkraften. Skellefteå och Umeå är sådana kommuner. De har därmed skaffat sig ett instrument för att stötta företagsamheten inom resp. kommun. För Skellefteå kommun kostar den nya elskatten 35 milj.kr. per år. Det är ett mycket stort belopp för en kommun som redan är trängd på grund av en växande arbetslöshet. Från norrländskt håll har man börjat resa krav på att landsändan skall få mera av de rikedomar som vattenkraften producerar åt det svenska folkhushållet. Av de 40 TWh elkraft som de norrländska vattenkraftsstationerna producerar, förbrukas ca hälften, eller 20 TWh, i Norrland, medan resten exporteras till andra delar av landet. Vi norrlänningar får vara med och betala distributionen av elkraften söderut via de väldiga ledningsnäten; påslaget rör sig om 7-8 70 av kostnaden för elströmmen. Men då det gäller andra energislag som exporteras upp till Norrland får norrlänningen betala fraktkostnaden i form av ett högre pris på energin, och vid export söderut av elkraft får norrlänningen också betala. Det kan inte vara rättvist att sådant ojämlikt förhållande kvarstår. Med den nya elskatten förstärker nu den socialdemokratiska regeringen orättvisorna gentemot Norrland. Den norrländska industrin får sämre konkurrenskraft. Det blir än svårare för företagen att överleva genom att regeringen kapar fördelarna med en naturresurs som finns i Norrland. Är det inte en galen ordning att först slå undan benen på det norrländska näringslivet och sedan komma farande med kortsiktigt verkande stöd, som tillåter s.k. konstgjord andning under en kort tid, innan stillheten lägger sig över de tidigare livaktiga bruksorterna? Den föreslagna elskatten står helt i strid med regeringens uttalade målsättning att stärka det svenska näringslivets konkurrenskraft och att få hjulen att snurra vidare. Herr talman!

Konstaterandet talar för sig självt. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 17 vid skatteutskottets betänkande nr 15.

Herr talman! Jag tänkte också uppehålla mig vid förslaget om en ny särskild punktskatt på vattenbaserad elektrisk kraft och särskilt vid reservation 17, som nyss berörts av Rune Ångström, och de särskilda yttrandena 4 och 5 i skatteutskottets betänkande. Proposition 50 innehåller på första sidan som vanligt en sammanfattning under rubriken Propositionens huvudsakliga innehåll. Om man läser den finner man inte ett enda ord om detta förslag till ny skatt på vattenkraft. Senare i propositionen kan man finna att man har räknat med att den nya skatten skall ge inkomster på över 1 miljard på över ett år. Som utskottet visat isitt betänkande kommer inkomsten inte att bli så stor, eftersom det är fråga om en avdragsgill kostnad. Men det rör sig i alla fall om flera hundra miljoner kronor, och man kan fråga sig om det inte är symtomatiskt för det skattehöjningsglada parti som nu har regeringsmakten att en ny punktskatt, som kanske ger mellan 0,5 och 1 miljard, inte ens är värd att tas med i sammanfattningen i propositionens innehåll. Propositionen fortsätter sedan med en redogörelse för det ekonomiska läget och motiven för en omläggning av den ekonomiska politiken. Man anger vissa motiv för och syften med en lång rad förslag, främst på skatteområdet.

Var kommer då det här skatteförslaget in? Jo, om man bläddrar vidare i propositionen finner man i avsnittet Skattepolitiken själva förslaget, utan kommentarer och instoppat i ett stycke som handlar om den statliga inkomstskatten och ett påstått behov av att justera reformen för 1983 på grund av den nyligen genomförda devalveringen på 16 70 — en något överraskande placering. Man kan fråga sig om man velat gömma undan förslaget på något ställe där det inte skall vara så lätt att hitta det. Bläddrar man vidare i propositionen kommer man till bil. 2, och där finns över två sidor som handlar om skatt på viss elektrisk kraft. I det inledande stycket kanske man finner förklaringen till att förslaget har blivit så olyckligt: ”Vattenfallsverkets prissättning av elektrisk kraft grundas f.n. på långsiktig marginalkostnad, vilket innebär att senast tillkomna produktionsanläggningar blir bestämmande för tariffnivån. Verkets prissättning har kommit att uppfattas som vägledande vid andra företags prissättning på elektrisk kraft. Eftersom produktionskostnaden i nyligen uppförda elproduktionsanläggningar ligger betydligt över den i flertalet vattenkraftstationer uppkommer härigenom stora överskott i de företag som huvudsakligen Nr 53 producerar vattenkraft, framför allt om produktionen till stor del sker i äldre anläggningar.” Detta — som måste vara grunden för det socialdemokratiska förslaget — stämmer faktiskt inte med verkligheten. Häromdagen läste jag en temabilaga till det senaste numret av tidningen Vi i Vattenfall som hette Vi och vår ekonomi. I den säger Vattenfalls ekonomidirektör som svar på en fråga: ”Elpriset sätts så att några vinster inte uppstår. Samtidigt måste verksamheten ses i ett långt perspektiv.” Detta är någonting annat än det man byggt förslaget i propositionen på. Att det är Vattenfalls ekonomidirektör och inte propositionsförfattaren som här har rätt kan man få bekräftat i betänkandet Pris på energi . Där slås fast att högspänningstarifferna sedan 1978 är baserade på råkraftsleverantörernas genomsnittliga kostnader. Energiskattekommittén har vidare lämnat sitt slutbetänkande, som har remissbehandlats. Det innehåller inte något förslag beträffande s.k. övervinstskatt på vattenkraft, men man har pekat på svårigheterna att åstadkomma en sådan. Om regeringen inte hade haft så bråttom med att lägga fram det här förslaget, hade vi fått möjlighet att göra en samlad bedömning av energibeskattningen i dess helhet. Då kanske en del av olyckorna hade kunnat undvikas. Det förslag som nu föreligger får nämligen många negativa effekter, som på grund av bristande beredning faktiskt inte har kunnat bedömas i sin helhet. I reservation nr 17 från moderaterna och folkpartisten i utskottet har vi understrukit att det här inte är fråga om en vinstskatt, utan om en ren produktionsskatt. Den slår lika hårt mot alla kraftproducenter, vare sig de har någon vinst eller inte. De företag som drabbas av skatten berövas i motsvarande mån möjligheterna till sådana industriinvesteringar som regeringen i andra sammanhang påstår sig vilja främja. Skatten motverkar särskilt utbyggnaden av vattenkraften, och förslaget kan därför sägas stå i direkt strid mot de energipolitiska strävandena att minska oljeberoendet. Vi påpekar vidare att bland de modeller för beskattning av s.k. övervinster på vattenkraft som energiskattekommitténs experter konstruerat har regeringen faktiskt valt den modell som experterna ansett vara den minst rättvisa. Vid utskottsbehandlingen har man förordat förändringar, som enligt vår uppfattning leder till avsevärda förbättringar. Bl. a. har förordats att man i beskattningshänseende skall bortse från en rad mindre kraftverk och att man skall höja gränsen för skattskyldighet. Det ser vi som en förbättring, men vi anser att de korrigeringar som är gjorda i utskottet inte kan uppväga de ekonomiskt negativa verkningarna för industrin i allmänhet och för de särskilt energikrävande basindustrierna i synnerhet. Därför ställer vi oss bakom de motionsvis framförda yrkandena om avslag på propositionen i denna del. Av de särskilda yttranden som vi har lämnat handlar det första om vem 179 som kommer att få betala kalaset. Det sägs i propositionen att vattenkraftsskatten i princip inte skall vältras över på konsumenterna. På grund av det sätt på vilket prissättningen sker i fråga om råkraft hävdar vi att följden på något längre sikt ändå blir en övervältring på konsumenterna. I det andra särskilda yttrandet har vi tagit upp frågan om vad den föreslagna skatten har för inverkan på den konkurrensutsatta industrin, som måste uppnå en viss konkurrenskraft gentemot konkurrenterna i utlandet. Det är i det sammanhanget naturligtvis viktigt vad man har för total skattebelastning på energisidan. Vi rekommenderar därför — både av konkurrensoch sysselsättningsskäl— att regeringen skall bibehålla minst nuvarande möjligheter att tillgripa nedsättning av den allmänna energiskatten när svaga konjunkturlägen eller sysselsättningspolitiska skäl i övrigt kan göra det angeläget.

Herr talman! När socialdemokraterna i folkomröstningen för drygt två år sedan krävde beskattning av övervinsterna i vattenkraftsproduktionen, var detta ett i högsta grad energipolitiskt framsynt krav. Vi kunde se tillbaka på kraftigt stigande priser vid affärer i vattenkraftsanläggningar — affärer som i långa stycken påminde om spekulation i fastigheter. Och det var ju ingalunda ägarna av kraftföretagen som genom snille och hårt arbete åstadkommit denna kraftiga värdestegring. Nej, den hängde huvudsakligen samman med samhällets oljeersättningspolitik och de stadigt stigande oljepriserna. Det är självklart för oss socialdemokrater att förhindra en spekulation som är till skada för samhällets energipolitik, konsumenterna och den tillverkande industrin. En grundläggande socialdemokratisk inställning är att vår energiförsörjning skall utformas utifrån våra behov av energi — inte utifrån vissa spekulationsintressen. Den inställningen, liksom beredvilligheten att följa upp folkomröstningens resultat, delades i vart fall tidigare av de båda mittenpartierna. Därför borde samstämmigheten vara större i fråga om införandet av denna övervinstbeskattning. Men de borgerligas entusiasm är lika liten nu som den var under deras regeringstid. Då tog det den borgerliga regeringen sex månader att utfärda tilläggsdirektiv om övervinstbeskattningen till energiskattekommittén — trots att förslaget kom från centern och folkpartiet. Har de borgerliga det tidsperspektivet på regeringsarbetet, förstår jag att de blev överraskade av att det socialdemokratiska förslaget kom så snabbt. Det kan emellertid inte ha kommit som en överraskning för någon annan. Tankegångarna är som sagt inte nya. De framfördes under folkomröstningen, och i opposition har socialdemokraterna i flera motioner krävt införandet av en övervinstskatt på vattenkraft. Grundtanken i det förslag som nu har lagts är alltså att övervinster i vattenkraftsproduktionen skall dras in till samhället för att nyttjas i produktiva investeringar. Skatteutskottets majoritet hälsar därför förslaget med tillfredsställelse och ser det som ett av stegen när det gäller att följa upp resultatet av folkomröstningen. Regeringen föreslår en övervinstbeskattning av äldre vattenkraft. Den skall utformas som en fast avgift räknad på medelårsproduktion. För vattenkraft utbyggd före 1973 föreslås en avgift på 2 öre per kilowattimme och 1 öre per kilowattimme för vattenkraft utbyggd mellan 1973 och 1977. På vattenkraft utbyggd efter 1977, på pumpkraftverk och minikraftverk under 100 kilowatt utgår ingen avgift. För att avgifterna skall drabba producenterna och inte vältras över på konsumenterna, får statens prisoch kartellnämnd i uppdrag att övervaka elpriserna. Det finns givetvis många synpunkter på hur en sådan här beskattning skall utformas. Utskottet utesluter inte att lagförslaget kan behöva kompletteras på vissa punkter när man genom den praktiska tillämpningen fått vidgade erfarenheter. Vi anser dock att förslaget har stora fördelar genom den enkla utformningen. På några punkter har vi emellertid föreslagit förändringar. Det gäller dels de mindre kraftverken, dels behovet av en dispensregel. I flertalet motioner i frågan som utskottet behandlat krävs undantag för de mindre kraftverken upp till en effekt av 1500 kilowatt. Också näringsutskottet har ansett att gränsen bör sättas vid 1 500 kilowatt. Motiven för att höja gränsen är dels den låga lönsamheten i minikraftverken, dels att övervinsterna i dessa inte kommer att bli särskilt stora. Skatteutskottet gör i den här frågan samma bedömning som näringsutskottet och anser alltså att kraftverk med en effekt av högst 1 500 kilowatt bör undantas från beskattningen. För att eliminera tröskeleffekten vid effekter över 1 500 kilowatt föreslår vi en avtrappningsregel som reducerar skatten vid effekter på upp till ca 1 500 kilowatt. Dessa effekter leder till att dessa kraftverk endera inte betalar någon skatt alls eller betalar mycket små belopp. Vi vill i detta sammanhang föreslå att riksskatteverket får rätt att tillåta årsredovisning från de kraftverk där den skattepliktiga kraften inte kommer att överstiga 10 miljoner kilowatt per år. Höjningen av effektgränsen tillsammans med avtrappningsregeln beräknas minska skatteinkomsterna med 30-35 milj.kr. Näringsutskottet har pekat på behovet av en dispensregel. Den skulle kunna tillämpas vid vissa synnerligen energikrävande tillverkningsprocesser och när en industrikoncerns fortsatta verksamhet hotas och om sysselsättningen på en viss ort kommer i fara genom skattens införande. Skatteutskottet har självfallet förståelse för dessa synpunkter, men vi anser att åtskilliga skäl talar mot att införa alltför stora möjligheter till skattelättnader genom en dispensregel. Skatteinstrumentet bör inte användas som ett industrieller regionalpolitiskt medel med hänsyn till den uppenbara risken för konkurrenssnedvridningar. Inom koncerner med mångskiftande verksamhet leder dispensmöjligheten till frestelsen att hota med nedläggning av sådana verksamheter som drivs med egenproducerad vattenkraft. Därför föreslår utskottet att det införs endast en begränsad möjlighet för regeringen att nedsätta eller befria från skatt om synnerliga skäl föreligger. Sådana skäl skulle enligt utskottets mening främst kunna åberopas av förbrukare av s.k. processkraft för tillverkning av produkter, vilkas försäljningsvärde bestäms av världsmarknadspriserna. Med hänsyn till att elförbrukningen ofta utgör den väsentligaste råvarukostnaden för sådana produkter skulle produktionen uppenbarligen äventyras om den bygger på egenproducerad vattenkraft. Som jag sade tidigare är det enligt vår mening inte uteslutet att lagförslaget kan behöva kompletteras på några punkter när man genom den praktiska tillämpningen fått ytterligare erfarenheter. Herr talman! Utskottets borgerliga ledamöter har reserverat sig. Några av de skäl som framförts är att skatten skulle minska investeringsviljan och allra helst viljan att investera i ny vattenkraft. Som jag sagt tidigare bör inte skatteinstrumentet användas i industripolitiskt och regionalpolitiskt syfte med hänsyn till den konkurrenssnedvridande effekten. Men vi är i och för sig intresserade av att samhället har kontrollen över vattenkraften. Många av de affärer i äldre vattenkraft som hittills gjorts har ju inte tillförsäkrat företagen en billigare kraft utan snarare ökat elpriserna genom det mycket höga pris man fått betala för främst äldre kraftverk. Skall de pengarna förräntas på ett godtagbart sätt, kan det bara ske genom höjt elpris eller genom förväntningar om ännu högre framtida försäljningspriser på kraftanläggningar. De pengar som satsats vid köp av befintliga anläggningar skulle dessutom alternativt ha kunnat användas för en utbyggnad av vattenkraft. De affärer som hittills har förevarit och de som vi kan vänta om inget görs nu motverkar således snarare en utbyggnad av vattenkraft och därmed en ökad sysselsättning. I övrigt anser jag att utskottets förslag — dels höjning av effektgränsen för små kraftverk, dels dispensreglerna — tillmötesgår motionärernas synpunkter i långa stycken. Jag vill därför säga till Rune Ångström och Karl Björzén att det är obestridligt att elproduktion i äldre vattenkraftverk medför stora ekonomiska fördelar för elproducenterna. Det framgår inte minst av den kraftiga prisutvecklingen vid försäljning av andelar i äldre vattenkraftstillgångar. Försäljningssumman har i många fall inte stått i rimlig proportion till det verkliga värdet. Det har för kapitalägarna inneburit kortsiktiga och höga vinstdispositioner, som i ringa mån har kommit samhället till del. Om det skatteinstrument som beskrivs i propositionen ändå skulle vara ett trubbigt instrument, är det inget som hindrar att man gör en översyn. Det förslag som nu föreligger torde dock innehålla den bästa av olika möjliga metoder. Med detta yrkar jag, herr talman, bifall till utskottets hemställan och således avslag på reservationerna.

Herr talman! Bo Forslund sade ingenting om påpekandet att skatten Torsdagen den främst slår mot Norrland. I mitt anförande talade jag om att 40 TWh av de 16 december 1982 totalt 58 TWh som vi producerar i Sverige kommer från de norrländska kraftverken. Av dessa har 88 2 tagits i bruk före 1973 och drabbas alltså av elskatten. Detta är således en skatt vars verkningar blir svårast för den svagaste regionen i landet. Jag har givit exempel på vad elskatten kan betyda i ökade kostnader för företag som har integrerad vattenkraft och annan industriell produktion. Bo Forslund sade inte ett ord om dessa verkningar och vad de betyder för sysselsättningen i de norrländska länen och i övriga glesbygdslän i landet som har vattenkraft. Så t.ex. måste Stora Kopparberg i utsatta delar permittera folk. För företag i Avesta, Fagersta och Sandviken betyder den här elskatten ett inkomstbortfall på 30-35 milj.kr. Bo Forslund hade inga tröstens ord till exempelvis Skellefteå kommun, som har varit förutseende nog att själv bygga ut vattenkraften. Därigenom har kommunen kunnat erbjuda ström åt lokaliseringsföretag till relativt låga priser. Det har inneburit att även konsumenterna i Skellefteåområdet har kunnat få billig vattenkraft och billig elström. Jag upprepar att det för Skellefteå innebär ett bortfall på ca 35 milj.kr. Bo Forslund vet nog att Skellefteå tillhör de kommuner där sysselsättningen f. n. är svag och där alla insatser för att klara denna bör göras. De här 35 miljonerna hade kunnat användas i den verksamheten och hade inte behövt komma i fråga för en skatt som den här.
Herr talman! Med anledning av att Bo Forslund vände sig till Rune Ångström och mig och särskilt påpekade att ägare av äldre vattenkraftverk har haft stora vinster vill jag framhålla att vi inte förnekar att goda vinster har kunnat noteras av sådana företag. Detta är också nödvändigt med tanke på hur prissättningen på råkraftsmarknaden fungerar och vad det leder till på investeringssidan. Eftersom man sätter priserna på basis av genomsnittskostnaderna och inte på basis av marginalkostnaderna, dvs. kostnaderna för nya anläggningar, måste den som bygger ett nytt kraftverk räkna med att det tar mellan fem och tio år, innan man kan uppnå lönsamhet på investeringen. Det krävs en hög grad av självfinansiering. Att göra sådana investeringar med enbart lånade medel leder till en helt hopplös situation. Naggas de här vinsterna i kanten, kan det leda till att de privata investeringarna på vattenkraftssidan helt upphör, så att det bara blir Vattenfall som har praktiska möjligheter att göra investeringar på detta område.
Herr talman! Rune Ångström sade att skatten slår hårdast mot Norrland. Det är helt riktigt, som Rune Ångström säger, att de flesta kraftverken ligger i Norrland. Men jag tycker att det hade varit riktigt om Rune Ångström talat om vilken vinst vattenkraften i Norrlandslänen ger dem som äger vatten 183 kraften. Om detta sade han inte ett ord. Däremot talade han om att de företag som han räknade upp skulle drabbas av extraskatten. Tyvärr är det så, Rune Ångström, att företag med egen vattenkraft håller den verksamheten skild från den elkraftsförädlande verksamheten. Oftast säljs den egenproducerade kraften till Vattenfall, varefter de elkraftsförädlande företagen köper elkraft från Vattenfall. Det innebär att den elkraftsförädlande verksamheten får betala fullt marknadspris för sin elkraft. I de fall man använder sig av egen elkraft är det högst vanligt att man debiterar marknadspris internt mellan företagens olika delar. På så vis tillgodogör man sig de stora vinster som i dag genereras av den äldre vattenkraften, och då kan inte heller verksamheten i Norrland få några större favörer. Det finns således, Rune Ångström, starka skäl för samhället att ta in en del av dessa vinster genom den här skatten, för att sedan föra ut pengarna till investeringar.

Herr talman! Det är, Bo Forslund, helt klart att Vattenfall är prisledande då det gäller vattenkraften och priset på den elektriska strömmen. Vattenfall är ju den största producenten. Den rundgång som Bo Forslund beskrev är riktig när det gäller vissa företag. I andra företag går vinsterna från vattenkraften direkt till företagets verksamhet och hjälper till att göra produkterna säljbara genom konkurrenskraftiga priser. Jag räknade upp en del företag. Det var inga små företag, det var Stora Kopparberg, MoDo, Holmens Bruk, Billerud-Uddeholm m.fl. De företagen har väldigt många anställda, i vissa fall sysselsätter ett enskilt företag upp till 10 000 personer. Inkomsterna av vattenkraften utgör en betydande del av dessa företags affärsdrivande verksamhet, som koncerner betraktade, och är en trygghetsskapande grundval för att sysselsättningen skall kunna hållas uppe och för att företagen skall vara konkurrenskraftiga. Till Bo Forslund vill jag säga att Skellefteå kommun drabbas av den nya elskatten med ca 35 milj.kr. Dessa 35 milj.kr. skulle Skellefteå kommun naturligtvis ha haft väldigt stor användning för när det gäller att göra nyttiga investeringar som hade kunnat skapa arbete och lätta på läget i den här hårt drabbade bygden. Jag vill slutligen, som ett litet facit av denna diskussion, Bo Forslund, konstatera att den här elskatten till övervägande del drabbar det norrländska näringslivet. Det kommer att försvåra möjligheterna att skapa arbete i de norrländska bygderna och kommer att utgöra en börda som till övervägande del får bäras av den norrländska regionen.
Herr talman! Jag kan inte hålla med Rune Ångström om att den här beskattningen skall försvåra speciellt för industrin i Norrland, eftersom jag har talat om hur kraftföretagen fungerar, hur de med hjälp av sina särskilda redovisningar plockar ut de här vinsterna och för över dem till aktieägarna. Det är väldigt få gånger, jag vill påstå i undantagsfall, som man från kraftbolagens sida går in direkt och skjuter till pengar i de verksamheter som Nr 53 kraftbolagen egentligen är satta till att sköta. Det är tyvärr på detta sätt. Därför tror jag att den metod som har föreslagits i propositionen och i detta betänkande är den absolut effektivaste och bästa för att kapa en del av dessa vinster och i stället föra över dem till kommunerna, kanske till Skellefteå kommun och andra kommuner som nu drabbas, och därigenom skapa nya investeringar. Det är kommunerna betjänta av.

Herr talman! Det kan kännas litet egendomligt att efter det senaste replikskiftet komma in och ta upp ungefär liknande frågor. Det är ändock värt att notera att motionen av Martin Olsson och mig visar att vi är de två enda norrländska riksdagsmän som har haft och känt anledning att ta upp den här frågan, bl.a. ur regionalpolitisk synpunkt. Rune Ångström har kanske något i eftertankens kranka blekhet vaknat upp när det gäller den här frågan. Vi har, herr talman, i vår motion velat beskriva vilka följder elskatten får för vissa företag som använder elektriciteten som råvara i sina produktionsanläggningar. Några av dessa företag har av självbevarelsedrift förvärvat vattenkraft för att trygga tillgången på el och för att få billigare elkraft. Den billiga egenkraften är för några produktionsenheter den sköra tråd som de i dag hänger upp sin fortlevnad på. Nu finns det en uppenbar risk för att den här tråden brister. KemaNobel, Svenska Cellulosa AB SCA, Graningeverken, Iggesund, Boliden och Mo och Domsjö AB — som även Rune Ångström nämnt — berörs av elskatten. Deras framsynthet att förvärva egen vattenkraft har spelat en mycket stor roll för att öka deras livskraft och för att utveckla deras industrier. Det är värt att understryka att dessa företag spelar en avgörande roll för sysselsättningen i de kommuner där de är verksamma. Regeringens förslag leder nu till att man från statens sida fråntar dessa företag medel, som de själva bättre än andra vet hur de skall använda för att trygga framtiden för sina anställda. Jag tycker, herr talman, att Bo Forslund i sitt replikskifte avslöjar lika mycket som regeringen i sin proposition om hur litet regeringen och han vet hur de norrländska industrikoncernerna fungerar. Kraften är en viktig och integrerad del av deras verksamhet. Jag rekommenderar Bo Forslund att under sommaruppehållet prya i någon av dessa industrikoncerner, så kanske vi kan få en mera insiktsfull debatt vid ett senare tillfälle.

Bo Forslund säger: Låt oss bara kapa vinsterna i de här norrländska företagen! Den socialdemokratiska regeringen har lagt fram ett dåligt förslag. Det bevisas lätt av de justeringar som riksdagsutskotten gjort. Skatteutskottet föreslår att en dispensregel införs, som ger regeringen möjlighet att mildra effekterna av elskatten i enskilda fall. Beskattningen är — som skatteutskottet påpekar-— ett trubbigt instrument. Kompletteringen med en dispensregel och vissa andra påpekanden är — för att komma från ett riksdagsutskott med socialdemokratisk majoritet — en bister och hård kritik av ett illa genomtänkt och övertänkt regeringsförslag. Herr talman! Elskatteförslaget är värt att studera utifrån en speciell utgångspunkt. Om vi framöver gång efter gång skall få uppleva att regeringen ingriper med denna typ av punktskattter mot företag som visar god avkastningsförmåga, så kommer lusten att göra djärva, riskfyllda satsningar att bli sällsynt. Om vi som företagare från början vet att vi förlorar allt, om vi misslyckas, och att staten kommer med en specialskatt, om vi lyckas riktigt ordentligt, så blir det många djärva projekt som aldrig kommer att se dagens ljus. En logisk konsekvens av elskatten blir att utbyggnad av ny vattenkraft inte blir lika ekonomiskt försvarbar. Satsningen i alternativa energikällor minskar. Nästa gång kan det vara svensk robottillverkning, som drabbas av en robotskatt eller dataindustrin som drabbas av en speciell dataskatt. Först skall företagen satsa och investera. Ganska ofta misslyckas man och förlorar sina pengar. Men om de lyckas så lurar socialdemokraterna i vassen på rTOV. Detta herr talman, ger inget bra företagsklimat. Det är inget bra sätt att komma till rätta med Sveriges ekonomiska problem. Det vi behöver är ett stabilare planeringsklimat, så att företagare och innovatörer kan göra så riktiga framtidsbedömningar som möjligt gällande investeringsobjektens avkastningsförmåga. Även om industriminister Thage Peterson hur ofta som helst hävdar, att företagens vinster inte kan bli för höga, så är det till föga glädje för dem som satsar att konstatera att pålagor införs, som syftar till att ta hand om betydande delar av den vinst, som till äventyrs uppstår. Herr talman! Kraftverken som kommer att beröras ligger som ett pärlband längs de norrländska älvarna. Vattenkraften är vid sidan av skogen och malmen de produktionsfaktorer som har bidragit inte bara till Norrlands utan även till hela Sveriges utveckling till industrination. Svensk industri har fått den billiga elenergi som den behövt. Till Norrland har lokaliserats basindustrier — många gånger i anslutning till utbyggda forsar och därmed möjlighet till billig elkraft i de samhällen som har byggts kring de här industrierna och som saknar förutsättningar för någon som helst annan verksamhet av industriell karaktär. Det är värt att notera att överskotten från vattenkraften har satsats på utbyggnaden av kärnkraftverken i södra Sverige och på en modernisering av kemisk industri och skogsindustri i många av våra Norrlandskommuner. Några framsynta kommuner i Norrland — Östersund, Sollefteå och Skellefteå — har förvärvat vattenkraft, som de har haft glädjeav Nr 53 för sina industrier och för att bygga ut sin kommunala service. Nu förlorar de Torsdagen den miljoner. 16 december 1982 Framtiden i skogslänen blir betydligt dystrare. Det är skogslänen eller, som vi ibland kallar dem, det regionalpolitiska stödområdet som kommer att stå för huvuddelen av elskatten. Är detta regionalpolitik? Aldrig, herr talman, har de socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Norrland varit tystare än denna höst. Aldrig har socialdemokratiskt styrda länsstyrelser och kommuner uppvaktat så litet som nu, trots att hundratals arbetstillfällen och hela samhällen kan påverkas av elskatten. Referaten i dagspressen från socialdemokratiska partimöten visar att elskatten inte varit något som man ansett vara särskilt angeläget att informera om. En demokratisk stat är ett land där var och en har rätt att säga sin mening. Men var och en har också rätt att från sina partier få information. Herr talman! Socialdemokratisk regionalpolitik har efter valet blivit brandskattning av de företag i Norrland som har en framtid och understöd till de företag som borde ha lagt ned sin verksamhet för länge sedan. Skatten ger mindre sysselsättning inom norrländsk industri men arbetstillfällen för några få inom budgetdepartementet som skall behandla dispensärendena. Herr talman! Jag yrkar bifall till den moderata reservationen nr 16, som är fogad till skatteutskottets betänkande. Samtidigt vill jag konstatera att mitt och Martin Olssons andrahandsyrkande om dispens vunnit bifall hos utskottets majoritet.
Herr talman! Jag måste be Per-Richard Molén att litet närmare förklara det som han i början av sitt anförande nämnde om ett sent uppvaknande från min sida. Per-Richard Molén är ju ny i riksdagen, och därför tror jag att det är viktigt att det klargörandet kommer.
Herr talman! Vi har nu hört näringslivets förlängda arm jungfrutala i Sveriges riksdag. Man kan inte påstå att argumenten innehöll något nytt. Denna svartmålning har vi hört förut så fort socialdemokratin tagit del av företagens vinster. Jag kände också igen upprepningen av de hot som brukar vara mycket vanliga från näringslivets och företagsägarnas sida, så fort samhället begär en fördelning av de höga vinster som de äldre vattenkraftverken tillgodogör sig. Låt mig till sist ställa en liten försynt fråga till herr Molén: Hur mycket av den egna vattenkraftens vinster har man egentligen återfört till sina producerande industrier i Norrland? Det kan vara av visst värde för oss att få reda på det.
Herr talman! Till Rune Ångström vill jag säga att det väl är vanligt här i riksdagen att man, om man känner ett speciellt engagemang i en fråga, 187. väcker en motion och speciellt betonar denna fråga i samband med att en proposition avges. Det var detta jag åsyftade. Såvitt jag vet är det enbart jag och Martin Olsson från den s.k. Norrlandsbänken som har tagit upp dessa frågor. Det är ganska konstigt, herr talman, att den socialdemokratiska regeringen i Sverige höjer elskatten och tar av näringslivet och företagen de medel som de behöver för att utvecklas. Den socialdemokratiska regeringen i Finland går precis rakt motsatt väg och sänker elskatten med 50 90. Vilken regering har rätt, Bo Forslund? Är det den socialdemokratiska regeringen i Finland eller den socialdemokratiska regeringen i Sverige som mest värnar om sysselsättningen i de industriellt svagt utvecklade regionerna i resp. land?
Herr talman! Jag vill bara i all vänlighet upplysa Per-Richard Molén om att mitt namn står under motion 120. Den är upptagen i motionsförteckningen. Det går att läsa de yrkanden som finns i den motionen, bl.a. om avslag på den föreslagna elskatten.

Herr talman! Jag skall börja mitt inlägg med något så ovanligt som att instämma i Knut Wachtmeisters anförande. Instämmandet gäller att det ter sig något underligt att skatteutskottets betänkande, som dominerar det ärende som vi nu behandlar, har lagts sist på ärendelistan. I det omfattande betänkande från skatteutskottet som vi nu behandlar skall jag uppehålla mig vid två frågor. Den första gäller hyreshusavgiften och den andra skattereduktionen för fackföreningsavgifter. När det gäller hyreshusavgiften kan jag fatta mig väldigt kort, eftersom den har varit föremål för behandling tidigare under dagen. Oskar Lindkvist har på ett förtjänstfullt sätt redogjort för argumenten för den. Jag skall därför direkt gå över till att beröra förslaget om skattereduktion för fackföreningsavgifter. Förslaget innebär att skattereduktion medges med.40 96 av den erlagda medlemsavgiften till fackföreningen. Underlaget är dock maximerat till 1200 kr., varför reduktionen kan bli högst 480 kr. Genom detta nya avdrag och en justering av skatteskalan har förutsättningar skapats för en lugn avtalsrörelse. Därför, Björn Molin, är det så bråttom att genomföra förslaget. De avtalsslutande parterna skall ha klara besked om den verklighet som gäller för dem, när de inleder sina avtalsförhandlingar. Det är i all korthet, herr talman, motiven till att detta förslag har lagts fram. Det är ett ganska enkelt förslag, som jag tror skall välkomnas av de flesta invånare i vårt land. Här skulle mitt inlägg ha kunnat sluta, om det inte vore för de borgerliga partiernas agerande. De har nästan rivit upp himmel och jord under utskottsbehandlingen av förslaget. Det har också framkommit i inläggen här från Knut Wachtmeister, Stig Josefson och Björn Molin. Det var en förfärlig Det började med en kritik över att förslaget inte har varit föremål för Torsdagen den lagrådsbehandling. I skatteutskottet gick det t.o.m. så långt att den 16 december 1982 centerpartistiska ledamoten Stig Josefson krävde att utskottet skulle besluta om remiss till lagrådet. Moderaterna begärde att konstitutionsutskottet skulle få yttra sig över huruvida beredningen av förslaget skett i enlighet med regeringsformens bestämmelser. Moderatledaren spädde på med att inlämna en interpellation i samma fråga. Det är i och för sig positivt att de borgerliga värnar om grundlagen, i det här fallet regeringsformen, och om lagrådsremissförfarandet. Men varför har detta intresse vaknat till liv först nu? Under sex år hade ni regeringsansvaret. Det är bara drygt två månader sedan den borgerliga regeringen tågade ut ur kanslihuset. Blev era propositioner föremål för lagrådsremisser? Svaret är ett klart och entydigt nej. Under vissa perioder var det snarare regel än undantag att propositionerna inte blev föremål för lagrådsremiss. Det förhöll sig dessutom så, att vi under vissa tider fick motta propositionerna i form av stencilupplagor med åtföljande förkortade motionstider. Därav uppstod också namnet ”stencilregeringen”.

Exempel på sådana propositioner är de som gällde förmögenhetsbeskattningen, skogsbeskattningen och skattereduktionen vid aktieoch skattefondssparande. Listan skulle kunna göras lång, herr talman. Här kan man med fog tala om ord och handling. Ibland är minnet väldigt kort, Knut Wachtmeister, Björn Molin och Stig Josefson. De borgerliga partierna har också oroat sig för svårigheterna att renodla fackföreningsavgiften och pekat på den omständigheten att avgiften ibland kan inrymma annat än kostnader för den fackliga verksamheten. Björn Molin nämnde som exempel privata kostnader, och han nämnde också Elektrikerförbundets hemförsäkring. Det är ett påpekande som förtjänar uppmärksammas, och därför har skatteutskottet haft föredragning av riksskatteverkets representanter och dessutom inhämtat yttrande från konstitutionsutskottet. Konstitutionsutskottet har ingen erinran mot förslaget.

Därmed borde de borgerliga partierna kunna känna sig nöjda och lugnade. Men det är de uppenbarligen inte. De fortsätter sin kritik mot förslaget. Därmed avslöjar de sig själva. När skatteutskottet och riksdagen tidigare år behandlat frågan om avdragsrätt för fackföreningsavgiften, har enhälligt konstaterats att den rent skattemässiga behandlingen av medlemsavgifter resp. konfliktersättningar är förmånligare för arbetsgivarorganisationerna och deras medlemmar än för fackföreningar och deras medlemmar.

Mot detta har de borgerliga partierna aldrig reagerat. Men så fort det blir fråga om ett avdrag som kan komma löntagare och vanligt folk till del, då stegrar sig de borgerliga och åberopar grundlag, regeringsform och lagrådsremissförfarande som skäl mot införande av avdrag för fackföreningsavgiften. Det vore, herr talman, både hederligare och ärligare om ni sade som det är: Vi är emot att vanliga löntagare kan få motsvarande avdrag för sina fackföreningsavgifter som varit arbetsgivarnas rättigheter i många år. Att arbetsgivarna använt sig av obeskattade medel för påkostade mångmiljonkampanjer, som riktas mot arbetarrörelsen och som indirekt betalas av skattebetalarna, det har aldrig bekymrat er. Det var inte heller aktuellt med lagrådsremiss när det gällde skattereduktioner för aktieoch skattefondssparande. Slutsatsen är given: Så länge det gäller avdrag som gynnar kapitalägare och de besuttna i samhället går det bra, men om det gäller vanliga löntagare blir det nej. Med detta agerande visar ni också på vilken sida ni står. Men säg det rakt ut, i stället för att gömma er bakom formalia! Det ger ett beklämmande intryck. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i skatteutskottets betänkande.

Herr talman! Egon Jacobsson sade att minnet är kort, och det måste det förmodligen vara. Vad Egon Jacobsson har sagt här överensstämmer mycket litet med verkligheten. Om man läser utskottsbetänkandet från den förra riksdagssessionen — där ärendet var uppe två gånger — finner man att utskottet var enigt om att uppmana regeringen att se vidare på detta och försöka åstadkomma ett förslag som kunde skapa rättvisa och som var likvärdigt för både Arbetsgivareföreningen och fackföreningarna. Jag anser att det är helt felaktigt att komma med sådana påståenden som Egon Jacobsson har gjort. Vi kan också se på vad som skrivs i det utskottsbetänkande vi behandlar i dag, och jag vill dessutom hänvisa till den debatt om denna fråga som jag har haft tidigare med Erik Wärnberg. Vi var överens om att en lagrådsremiss hade varit värdefull, med tanke på de brister som utan tvivel fanns i detta förslag när det presenterades. Jag har sannerligen inte rivit upp himmel och jord för att få förslaget Nr 53 granskat av lagrådet. Riksdagens skatteutskott hade inget sammanträde Torsdagen den utsatt den aktuella veckan. Jag och min partikollega i skatteutskottet 16 december 1982 avfattade en skrivelse, där vi begärde denna granskning. Skrivelsen har behandlats på samma sätt som alla andra yrkanden i utskottet. Anledningen till att förslaget inte gick till lagrådsremiss var att man inte ansåg att man hann med det. Det var det som åberopades från den socialdemokratiska sidan.
Herr talman! Jag vill ta upp två saker. Stig Josefson sade nu och har tidigare sagt att vi i skatteutskottet har efterlyst ett neutralt system, och det är riktigt. Men när vi gjorde det hade vi en borgerlig regering. Nu har det gått drygt två månader sedan vi fick en socialdemokratisk regering. Det är ganska orimligt att kräva att den regeringen utöver allt det andra som den haft att ta itu med efter inträdet i kanslihuset också skulle ha hunnit med att klara av denna fråga. Vi kommer en bit på vägen. Fortfarande är det så att arbetsgivarorganisationerna är mera gynnade i förhållande till fackföreningarna. Men detta är ett steg på vägen. När det gäller lagrådet trodde jag inte att Stig Josefson skulle ha modet att återkomma. Ni sitter i glashus alla tre efter den redovisning som ni har beståtts med. I det här fallet är det helt klart att det är en åtgärd som tillsammans med skatteskalans justering är vidtagen för att bana väg för en lugn avtalsrörelse. De avtalsslutande parterna skall ha besked om den verklighet som de skall förhandla i, innan förhandlingarna startar.

Herr talman! Till sist några ord om videoskatten. I den proposition som vi nu behandlar föreslås en ny skatt på videobandspelare om 600 kr. Konstruktionen av den föreslagna skatten följer sedvanligt mönster vid punktbeskattning, vilket bl.a. innebär obligatorisk skattskyldighet för tillverkarna och en möjlighet för vissa större importörer att låta registrera sig som skattskyldiga. Oregistrerade importörer skall betala skatt vid importen. Den nya skatten regleras i en särskild lag som vi föreslår skall träda i kraft den 1 januari 1983. Herr talman! Inte för mig helt oväntat föreslår moderaterna avslag på denna nya skatt. Jag trodde att moderaterna skulle bli ensamma, men även folkpartiet har fylkat sig till deras skara. Centern, vpk och vi socialdemokrater säger ja till denna nya skatt. Det finns alltså en bred majoritet i kammaren. Genom att videoskatten tas ut med ett fast belopp per videobandspelare och de skattskyldiga begränsas till tillverkare och registrerade importörer blir 191 den nya skatten enkel att hantera. Den breda utskottsmajoriteten anser att skattesatsen, 600 kr. per bandspelare, är väl avvägd. Med hänsyn till skattens enkla beskaffenhet finner vi att lagrådets hörande inte behöver påkallas. Därtill kommer att det redan finns ett betydande antal videobandspelare i landet, vilket talar för att beskattningsåtgärderna så snart som möjligt bör träda i kraft. En lagrådsgranskning och det därmed förenade dröjsmålet skulle dessutom ge importören tillfälle att under en längre tid komma undan skatt. Utskottsmajoriteten vill med detta tillbakavisa kritiken i moderatmotionen. Herr talman! Eftersom det gäller en helt ny punktskatt, kan det givetvis finnas detaljer som kan behöva övervägas sedan närmare erfarenheter vunnits genom den praktiska tillämpningen. Med de här få orden yrkar jag bifall till förslaget om videoskatten.

Herr talman! I denna debatt har frågan om skattereduktion för fackföreningsavgifter behandlats. Frågan inrymmer ett flertal besvärliga problem ur bl.a. kontrollsynpunkt. Regeringsformen föreskriver att lagrådsgranskning bör ske för denna typ av ärenden. Såväl i skatteutskottet som i konstitutionsutskottet har de borgerliga ledamöterna därför begärt detta. För att så skall ske räcker det att en tredjedel av utskottsledamöterna biträder ett sådant yrkande. Så har skett, men majoriteten har föreburit att det skulle innebära avsevärt men för ärendets handläggning. Ärendet är emellertid icke av brådskande natur, varför en granskning bort ske. Så hade kunnat ske, om viljan hade funnits från majoritetens sida. Från borgerligt håll har man tidigare varit tillmötesgående vid krav på lagrådsremiss i utskott, när sådant yrkats från socialdemokratiskt håll. Skatteutskottet bör ytterligare överväga frågan om lagrådsremiss innan beslut i ärendet sker. Jag vill därför, herr talman, föreslå att återremiss till utskottet sker vad avser mom. 2 i skatteutskottets betänkande 15.

Herr talman! Skatteutskottet har mycket noga behandlat den framställning som gjorts tidigare från centerpartiet att utskottet skulle skicka det hela till lagrådet. Man skall göra detta om en tredjedel vill det även i utskottet. Men om det, som herr Björck sade, innebär avsevärt men därför att ärendet är av brådskande art, kan detta undvaras. Vi har funnit att ärendet är av verkligt brådskande art. Som Egon Jacobsson sade är det en del i de avtalsslutande parternas bud. Det gäller att komma fram till ett någorlunda snabbt beslut om ett avtal, och de bör veta vilka förhållanden som råder. Utskottet har alltså redan tagit ställning till denna fråga. Vi finner att det är helt meningslöst att skicka ärendet tillbaka till utskottet, eftersom majoriteten ju har samma åsikt fortfarande. Men om man skall börja göra mycket noggranna undersökningar i vad mån allvarliga men uppstår eller icke, så får naturligtvis kammaren ta risken att vi får fördröja kammarens arbete. Jag har varit beredd på att detta skulle komma. Jag har bett att utskottet skall sammanträda omedelbart sedan plenum är slut. Vad utskottet då kommer att besluta i denna fråga vet inte Nr 53 jag. Eftersom alla de synpunker som herr Björck här har tagit upp redan har beaktats i utskottet, yrkar jag avslag på herr Björcks framställning.

Herr talman! Eftersom vice ordföranden i konstitutionsutskottet här har lagt fram förslaget, utgår jag från att han bl.a. har till utgångspunkt kontrollfrågorna och deras sammanhang med integritetsskyddet. Då vill jag påpeka att konstitutionsutskottets majoritet i sitt yttrande har sagt följande: ”Vad gäller kontrollfrågorna är det enligt konstitutionsutskottets bestämda mening nödvändigt att finna en lösning som inte kränker den enskildes integritet. Utskottet förutsätter att denna viktiga principiella fråga, som inte berörs i propositionen, noga övervägs av regeringen och därefter underställs riksdagen.

Här förutsätts ju att om integritetsfrågorna blir aktuella, skall de återkomma till riksdagen, där man har möjlighet att granska dem på nytt. Jag vill därför instämma i skatteutskottets ordförandes förslag om avslag på återremissyrkandet.